Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att öka tillgängligheten när det gäller Skatteverkets ID-kortsutfärdande. Eva-Lena Jansson har även frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ge landets kommuner incitament att stödja sina medborgare i ID-kortsanskaffandet. Det har blivit enklare att få ID-kort vid en jämförelse mellan vilka regler som Svensk Kassaservice tillämpade och de regler som Skatteverket tillämpar. Skatteverket godkänner så kallade EU-pass. Kretsen av intygsgivare är större. Nya möjliga intygsgivare är bland annat kommunala och statliga tjänstemän. Slutligen kan Skatteverket även göra en sammanvägd bedömning av inlämnade handlingar för att styrka identiteten. De enklare reglerna har lett till att ca 25 procent av de utfärdade ID-korten har utfärdats till personer som tidigare inte kunde få ID-kort. Förutom att det har blivit enklare att få ID-kort har sökandens möjlighet att få rättelse vid felaktiga beslut stärkts genom att sökanden kan överklaga ett avslag hos allmän förvaltningsdomstol. En domstolspraxis kommer då att utvecklas för de frågor som är svårbedömda, vilket är viktigt för rättssäkerheten. För närvarande utfärdar Skatteverket ID-kort på 27 platser. Sedan slutet av mars är det även möjligt att hämta ut ID-kort på ytterligare tolv platser. Skatteverket arbetar för att utöka tillgängligheten ytterligare. Regeringen har i tilläggsbudget 1 tilldelat Skatteverket ytterligare 20 miljoner kronor för sitt arbete med ID-kort. Sammantaget är min bedömning att både regeringen och Skatteverket arbetar aktivt för att öka tillgängligheten i Skatteverkets ID-kortsutfärdande.
Herr talman! Tack, Anders Borg, för svaret - även om jag inte har fått svar på mina frågor! Hösten 2006 kom jag in i riksdagen. En av mina första motioner handlade om att ge Migrationsverket möjlighet att utfärda ID-kort för nyanlända flyktingar och invandrare. Anledningen var att jag redan i det kommunala uppdraget som jag hade förra mandatperioden uppmärksammat de problem som många invandrare hade med att få ID-kort. Motionen avslogs, och från den 1 januari 2007 förändrade Svensk Kassaservice sina regler när det gäller utfärdande av ID-kort. Det blev nästan omöjligt för nyanlända flyktingar och invandrare att få ett ID-kort. Det gällde också svenska medborgare som saknade en intygsgivare. Jag väckte en interpellation till Nyamko Sabuni i frågan, vilket resulterade i en statlig utredning. Den presenterades i december 2007. Man föreslog att polisen skulle få möjlighet att utfärda ID-kort. Trots att det var en gedigen utredning vägrade regeringen att göra något. Först 2008 bestämde man sig för att inte polisen, som utredningen föreslog, utan Skatteverket skulle få utfärda ID-kort. Redan då varnade jag för effekterna, och vi såg att det var en långvarig handläggning mellan Justitiedepartementet och Integrations och jämställdhetsdepartementet som hade hand om frågorna. Det var ingen som riktigt visste vem som skulle göra vad. Jag välkomnade att åtminstone en statlig myndighet skulle få ta hand om frågorna, men jag befarade också att det skulle uppstå problem eftersom jag redan då konstaterade att Skatteverket hade mycket annat att göra - därav frågan om man ska se till att öka tillgängligheten som är ställd till Anders Borg. Jag har också frågat finansministern om han är beredd att vidta några åtgärder för att ge landets kommuner incitament att stödja sina medborgare i ID-kortsanskaffandet. I onsdagens avsnitt av tv-programmet Uppdrag granskning redovisades att i bara hälften av landets kommuner medverkar personal som intygsgivare. Det här är ett problem. Många invandrare har svårt att få ut ID-kort. I programmet redogjordes för en person som har svårt att få ut ID-kort. Han befarade att han skulle få vänta i ytterligare fyra år till dess han blir svensk medborgare för att få ett ID-kort. Jag förstår att finansministern inte kan uttala sig om det enskilda fallet. Det ska han inte göra. Det som var häpnadsväckande i det här programmet var att helt plötsligt efter fyra år förstod regeringen att det är ett problem för invandrare att inte kunna få ID-kort. Därför har man helt plötsligt lagt fram en promemoria. Äntligen vaknar regeringen och försöker göra något åt detta! Om man hade läst min motion noga hösten 2006 kanske man hade haft frågan på plats för länge sedan. Det är väl bra att man gör något nu. Skatteverket har yrkat om mer pengar därför att verksamheten kostar mer och för att man behöver utfärda ID-korten på fler ställen. För detta behöver man pengar. Jag uppfattar inte att Skatteverket får det anslag man behöver. Avser finansministern att vidta några åtgärder för att ge landets kommuner incitament att stödja sina medborgare i ID-kortsanskaffandet? Den frågan är tyvärr inte besvarad, herr talman. Jag hoppas att finansministern kommer att besvara den i sitt andra inlägg.
Herr talman! Det här är en viktig fråga där det har varit problem under lång tid. Nu har vi på ett kraftfullt sätt för första gången åtgärdat dem. 50 000 ansökningar har hanterats av Skatteverket. I storleksordningen 10 000-12 000 personer har i dag fått ID-kort som under det tidigare systemet inte kunde få det. Det är naturligtvis glädjande att vi har gjort framsteg i en fråga som uppenbarligen inte har hanterats på ett långsiktigt bra sätt. Man kan se på politik på olika sätt. Man kan acceptera att politik bygger på svåra avvägningar, eller man kan försöka förenkla politiken så att man glömmer bort avvägningarna och entydigt argumenterar som att det inte finns någon avvägning. Jag är lite bekymrad över det sätt som Eva-Lena Jansson argumenterar på här. Vi har en viktig avvägning som handlar om att vi å ena sidan vill hjälpa människor som kommer till Sverige att få identitetshandlingar och å andra sidan säkra att de identitetshandlingarna är korrekta. Det är naturligtvis självklart. Vi har en lagstiftning som tvingar banker och finansiella institut att säkra identiteten på de personer som får konton och som använder dem för ekonomiska transaktioner. Om vi skulle hamna i en situation där vi urholkar systemet med ID-kort så att det närmast blir en beteckning på dem som kommer till Sverige har vi skapat en möjlighet för ekonomisk brottslighet och annan brottslighet att utnyttja systemet. Det skulle resultera i att bankerna inte kunde godta de här statliga legitimationerna och ID-beteckningarna som grund för det som de i grunden ska handla om, att man ska kunna få bankkonto att fungera i det svenska samhället. Vi måste tyvärr, Eva-Lena Jansson, erkänna att det finns en avvägning här. Vi måste ha en säkerhet, en rättssäkerhet i systemet, så att en person som visar upp en statlig legitimation också är den personen som har den identitet, den födelseort, den ålder, det kön och det namn som identitetskortet anger. Det är faktiskt en rätt allvarlig sak att säkra. Jag kan inte acceptera hållningen att vi nu ska ta bort alla regelverk, skala ned det här och skälla på Skatteverket för att man inte godkänner alla identitetskort. Vi måste ha ordning och reda i detta land. Det finns allvarliga bekymmer med ekonomisk brottslighet, och det finns allvarliga risker för att ett sådant här system skulle kunna användas på ett sätt som vore djupt bekymmersamt om man inte upprätthåller ordning och reda. Nu har vi remitterat en promemoria om att pröva möjligheterna för Migrationsverket att överföra information automatiskt till Skatteverket och att Skatteverket sedan ska pröva om den informationen är av den kvaliteten och av den arten att man kan ge ett identitetskort. Men vi får inte komma ifrån att detta är en svår avvägning. Det är å ena sidan det legitima, välfärdsmässiga, humana och viktiga intresset av att människor som kommer till Sverige ska ha en identitetshandling. Det är å andra sidan, vilket är en precis lika legitim och viktig principiell utgångspunkt, att vi måste ha ordning och reda på våra identitetskort. Ska vi föra en seriös diskussion om de här frågorna måste man acceptera att det finns en avvägning. I svåra avvägningsfrågor ska man inte för det första ge sken av att det inte finns någon avvägning och för det andra ge sken av att detta kan lösas på ett enkelt sätt genom att vi rusar framåt. Det är enligt min uppfattning inte ett ansvarsfullt sätt att bedriva politik på.
Herr talman! Anders Borg undviker att svara på min fråga. Jag förstår mycket väl att han gör det, för det ställer ju krav på honom att svara på mina frågor. Dessutom väljer han att vantolka min fråga. Jag väckte en motion i riksdagen hösten 2006 därför att jag såg problemet. Anledningen till att jag föreslog Migrationsverket var att det är de som prövar om människor har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är de som också gör en identifikationskontroll av personerna i fråga för att se om dessa personer är de som de utger sig för att vara, gör en utredning och så småningom ger uppehållstillstånd. Om man utfärdar tillfälliga ID-kort för dem som väntar på att få asyl, varför skulle man då inte kunna ge dem ID-kort redan när de har fått uppehållstillstånd och därmed är identifierade? Sedan kommer de till kommunerna, ska gå sfi och ska ha introduktionsersättning på det personnummer och det namn som de har fått uppehållstillstånd för. Att man inte redan där skulle kunna utfärda ett ID-kort är närmast befängt, tycker jag. Då är det ju redan klargjort att det är den personen. Den fråga jag ställde till finansministern som han valde att inte svara på var: Avser finansministern att vidta några åtgärder för att ge landets kommuner incitament för att stödja sina medborgare i ID-kortsanskaffandet? De nyanlända invandrare och flyktingar som går på sfi, som får introduktionsersättning och som försöker skaffa sig körkort och komma ut på svensk arbetsmarknad behöver i dag hjälp med att sköta sina bankärenden. De blir behandlade som om de inte vore myndiga. I stället kunde kommunerna få ersättning. I dag ökar socialbidragstagandet i kommunerna tack vare Anders Borgs politik, och då måste kommunerna använda de pengarna till att satsa på det. I stället kunde man låta anställda i kommunen ge intyg så att dessa personer kan få körkort och ID-kort och därmed kan komma ut på arbetsmarknaden. I den utredning som Nyamko Sabuni tillsatte sade man att polisen skulle kunna utfärda ID-korten mer rättssäkert och framför allt mycket mer kostnadseffektivt än Skatteverket därför att polisen redan i dag utfärdar pass. Man hade redan organisationen, och man var van att kontrollera identifikation. Det skulle inte nämnvärt öka kostnaderna för polisen. När Skatteverket nu har fått den här verksamheten och gör sitt bästa för att lyckas åstadkomma det man ska göra visar det sig att man inte får pengar för det. Samtidigt ska man försöka komma åt allt annat skattefuskande som finns här i Sverige med den ekonomi man har, som Hans Olsson och flera andra kommer att ta upp i de interpellationsdebatter som kommer senare i dag. Med all respekt för att finansministern säger att det är viktigt att kontrollera identifikationen - självklart ska man kunna göra det - men man borde ha kunnat göra det mycket snabbare och hitta ett regelsystem som fungerar enkelt och smidigt. Det utreddes också om Migrationsverket skulle kunna utfärda ID-kort. Man kom i utredningen fram till att det inte var lämpligt utan att polisen var lämpligast. Men regeringen valde det näst minst lämpliga alternativet, Skatteverket. Och nu står man där med fakta. Skatteverket beräknar att ansökningsvolymen 2010 är 75 000 ID-kortsansökningar, mot regeringens tidigare beräkning på 15 000 ansökningar. Ja, regeringen verkar ha räknat fel. Man är hafsig och slafsig i det man gör. Det är bra om man lyckas åstadkomma att fler kan få ID-kort, men var är pengarna till kommunerna och var är incitamenten, Anders Borg?
Herr talman! Jag kan bara beklaga det sätt på vilket den här diskussionen nu ter sig. Låt oss börja med detta. Det vore klädsamt om Eva-Lena Jansson konstaterade att vi snabbt tog tag i ett betydande problem som den gamla socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig. Eva-Lena Jansson må vara ny i Sveriges riksdag, men den här frågan har diskuterats tidigare. Då kunde man möjligtvis med en viss ödmjukhet konstatera att frågan fortfarande var olöst efter tolv års socialdemokratiskt regeringsinnehav. Det kanske också vore rimligt att man erkänner att det har skett betydande framsteg, att Skatteverket hanterar detta med en oerhörd effektivitet. Man har hanterat 50 000 ansökningar, och jag tror att flertalet av dessa har godkänts. Med det gamla systemet hade ungefär 12 000 av dessa inte kunnat få identitetskort. Det som jag tycker är det mest besvärliga är att Eva-Lena Jansson inte tar avvägningen på allvar. I tio sekunder uppehöll hon sig vid frågeställningen om avvägningen. Och den är kärnan i frågan. Den är kärnan i varför detta är komplicerat och måste hanteras med försiktighet, ansvar och noggrannhet. Uppdrag granskning nämndes här. De hade i förra veckan ett reportage om ekonomisk brottslighet där nyckeln var att vi i Sverige har finansiella institutioner som inte fullt ut lever upp till de skärpta regler som vi har infört för banker och finansinstitut när det gäller att kontrollera människors identitet när de till exempel tar ut hundratusentals kronor på växlingskontor eller andra ställen. Bankerna har en skyldighet att sköta sig här. Kan man ta ut hundratusentals kronor med bristfälliga uppgifter är kontantbetalningarna motorn i den svarta ekonomin. Låt oss konstatera att vi har skärpt regelverket för bankerna. Vi har ålagt dem att säkra identiteten. Om vi därefter inför ett identitetssystem som närmast är en beteckning - det är åt det hållet Eva-Lena Jansson uppenbarligen vill gå - är risken att vi gör hela systemet meningslöst. Då har vi gett människor identitetskort som bankerna sedan knappt har en legal möjlighet att använda till det de ska användas. Vi måste erkänna att det finns en svår avvägning här. Den avvägningen ligger i att identitetskort inte får bli en beteckning. I det ögonblick de blir en beteckning öppnar det en väg för att man landar i ekonomisk brottslighet, att man använder dessa identitetskort för att hantera pengar från den svarta ekonomin på ett sätt som de inte ska hanteras. Det är inte förenligt med den välfärdsstat vi har och de ambitioner vi har kring välfärd och trygghet. Jag skulle tycka att det vore klädsamt om Eva-Lena Jansson erkände att detta problem fanns när regeringen tillträdde. Det vore klädsamt om hon erkände att vi nu har gjort ett bättre system, som vidgar möjligheter till 25 procent. Men allra mest klädsamt vore det om hon faktiskt erkände att detta är en svår fråga där det inte finns ett humant intresse som står mot en ovillig regering som drar fötterna efter sig, utan där det finns ett nödvändigt kontrollbehov som står mot behovet av att snabbt lämna identitetshandlingar till nyanlända flyktingar.
Herr talman! Jag har ställt en fråga i två inlägg och kommer att ställa den en tredje gång, och jag antar att Anders Borg vägrar att svara på frågan alla tre gångerna. Jag kräver inte att det lättvindigt ska delas ut ID-kort. Det har jag inte sagt i ett enda inlägg. Däremot förväntar jag att man snabbt och skyndsamt när man uppmärksammar ett problem gör någonting åt saken. Jag påtalade att jag hade skrivit en motion hösten 2006 innan Svensk Kassaservice förändrade regelverket, vilket man gjorde i januari 2007, under Anders Borgs tid som finansminister. Det var då man införde stenhårda regler som gjorde det nästan omöjligt för en nyanländ flykting eller invandrare att få ut ett ID-kort. Det är fakta. Jag hade en debatt med Nyamko Sabuni, och hon tillsatte en utredning som blev klar i december 2007. I september 2008 ger regeringen Skatteverket uppdraget - inte polismyndigheten, som utredningen föreslog. Med all respekt: Det kan inte anses som snabbt. Det kan inte anses som väldigt kraftfullt eller beslutsamt att dra på en fråga i två och halvt år. Då ska man veta att Svensk Kassaservice upphörde att utfärda ID-kort den 30 april 2008. Det fanns alltså ett glapp på flera månader, vilket vi påtalade. Kommunerna är de som kan vara med och medverka till att identifiera personer, vara med och styrka identitet så att fler personer som i dag befinner sig i utanförskap och inte kan få till exempel körkort, som inte kan identifiera sig med mer än med hjälp av kommunal anställd följer med och gör bankärenden och liknande skulle kunna få ett enklare sätt att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om att styrka deras identitet. Det kan kommunerna vara med och medverka till. Varför undviker finansministern att svara på frågan om han är beredd att vidta några åtgärder för att ge landets kommuner incitament för att stödja sina medborgare att skaffa ID-kort?
Herr talman! Av två minuters anförande av Eva-Lena Jansson ägnades inte en sekund åt att erkänna att det finns en svår avvägning i ett komplicerat ärende som måste göras. Det är kärnan i den här frågan - avvägningen mellan att inte identitetshandlingar blir beteckningar och att hitta ett system som underlättar för nyanlända flyktingar att komma in i Sverige. Det är hela kärnan i frågeställningen. Vi måste ha att ett system som ger rättssäkerhet, ett system där det finns möjlighet till överklaganden, där det finns möjligheter för myndigheter att säkra att de uppgifter som de arbetar med är korrekta och där vi gör en avvägning mellan riskerna för felaktiga hanteringar som skulle kunna leda till att hela systemet med identitetskort delegitimeras. Vi har och ska ha hårda krav på banker och finansinstitut att säkra identiteten på de personer som uppger sig behöva använda bankkonton för olika ekonomiska transaktioner. Jag tycker att det här har varit en svår fråga. Vi har hanterat den med den noggrannhet som är nödvändig, givet att det är en komplicerad avvägning. Nu tar vi ytterligare ett steg i den riktning som Eva-Lena Jansson önskar när vi vidgar möjligheterna för Migrationsverket och Skatteverket att använda automatisk uppgiftsöverföring. Även där finns det svåra avvägningar - jag inser att Eva-Lena Jansson inte tänker beakta dem - mellan integritetsintresset hos enskilda människor och de intressen vi har av att snabbt föra över informationen till Skatteverket. Jag tycker att den här hanteringen är riktig. Jag delar Eva-Lena Janssons uppfattning att det är centralt att vi hjälper människor som har anlänt till Sverige, men jag är också av uppfattningen att det ska vara ordning och reda även på identitetskort.